Fru talman! Den socialdemokratiska politiken under 1980-talet har tillfogat Sveriges polisväsende svåra skador för lång tid framöver. Nedskärningarna av polisutbildningen har fått återverkningar inom i stort sett varje polisdistrikt i landet. Från att ha legat på 600--800 aspiranter per år under den borgerliga regeringsperioden 1976-- 1982, sjönk antalet aspiranter vid polishögskolan i mitten av 1980-talet så lågt att det under två år var nere i endast 150 per år. 1 360 aspiranter, alltså inte ens en tredjedel så många under lika lång tid. De här kraftiga neddragningarna skedde i ett läge då brottskurvan var stigande, vilket i sin tur fick till följd att brottsligheten ökade ytterligare. Om man räknar om polisväsendets totala personalresurer till årsarbetskrafter efter avdrag för semester, tjänstledigheter, sjukdom och sociala ledigheter, finner man att situationen för polisen försämrats drastiskt under de senaste åren.

Under den ifrågavarande femårsperioden har resursförbrukningen för brottsförebyggande verksamhet minskat med 7 % medan övervakningsverksamheten minskat med 10 %. Utryckningsverksamheten har däremot ökat med Beträffande kriminalpolisverksamheten har resurserna minskat med 4 %, varav brottsspaning drabbats av minus 18 %, teknisk undersökning minus 4 % och brottsutredning minus 2 %. Att polisverksamheten över huvud taget kunnat upprätthållas på det sätt som skett beror på att regeringen, som ytterst ansvarig i sammanhanget, har kalkylerat med en otroligt lojal yrkesår. Jag har hört talas om polismän som inte haft en enda ledig dag mellan augusti och december. Hur många andra yrkesgrupper skulle acceptera sådana arbetsförhållanden? Jag skulle vilja påstå att regeringen under de senaste åren bedrivit rovdrift på Sveriges poliser. Fru talman! Kombinationen av polisnedskärningar och socialdemokratisk kriminalpolitik i övrigt har varit förödande för rättstryggheten. Samtidigt som polisnedskärningarna ägt rum har vi haft ett samhälle där brottslingen satts i centrum och brottsoffret kommit i andra hand. Detta har i sin tur lett till att brottslingarna känt vind i seglen som aldrig tidigare. Plötsligt har det lönat sig att ta chansen och begå brott. De flesta brottslingar har löpt en tämligen liten risk. I allmänhet har man kunnat utföra kriminella handlingar i stark förvissning om att inte åka fast. Den som ändå har gripits har vetat att möjligheten har varit stor att snabbt bli släppt. För den händelse brottet inte blivit avskrivet, utan gått till rättegången, har det funnits goda chanser att få milda påföljder. I de fall då det gått så långt att fängelse utdömts, har det funnits stora möjligheter att bli utsläppt efter halva tiden. De som inte tillhört den kategori av fångar som kunnat bli föremål för halvtidsfrigivning har i många fall kunnat ta sig ut ur fängelset på egen hand. Kriminalvården har t.o.m. anordnat kurser i bergsklättring, vilket naturligtvis givit kunskaper som varit värdefulla för dem som tagit vägen över fängelsemuren. De som inte rymt från fängelserna har haft goda möjligheter att avvika under permission. Sådan har verkligheten varit under 1980-talet och dess värre tvingas jag konstatera att det mesta är oförändrat i dag. en ökning med 12 %. De specialstraffrättsliga brotten har ökat med 7 232 till 142 531. Det är 5 %.

Den verkliga brottsnivån är dessutom betydligt högre än den som framgår av den officiella statistiken. Statistiska centralbyråns senaste offerundersökning, som presenterades i lördags, visar bl.a. att vart fjärde hushåll, dvs. omkring 840 000 hushåll, varje år drabbas av någon form av stöld eller skadegörelse. Det är inte konstigt att människor är oroliga. Beträffande den s.k. uppklaringsprocenten har det blivit ytterligare försämringar. Numera klaras i genomsnitt endast 32 % av alla brott upp. När det gäller vissa typer av brott är uppklaringsprocenten ännu lägre. För rån gäller 18 %, för skadegörelse och för cykelstöld bara 2 %. Ett tecken på att polisens resurser är alltför underdimensionerade för att det skall gå att klara ett modernt och utvecklat samhälles krav på ordning och säkerhet är att såväl privata organisationer som företag och myndigheter har börjat ägna sig åt egen polisverksamhet eller begär att få göra det. Bevakningsföretagen får en allt större marknad, och sådana kriminalpolisuppgifter som polisen av resursskäl inte klarar av fullgörs i en växande omfattning av exempelvis de stora företagen själva eller genom olika typer av privata utredningsföretag. Många myndigheter -- exempelvis trafiksäkerhetsverket, vägverket och luftfartsverket -- söker sig fram på egna vägar när polisen inte anser sig kunna fördela tillräckliga resurser till uppgifter på dessa myndigheters sakområden. T.o.m. ute i kommunerna överväger man hur man skall kunna organisera och finansiera egna poliser. Enskilda medborgare, som har ekonomiska möjligheter, ''köper'' egen säkerhet. Fru talman! Det är absolut nödvändigt att polisen har tillgång till tillräckliga resurser, för annars riskerar vi en utveckling som leder till att medborgarna tar till oacceptabla medel för att skydda sig eller att medborgarna tar lagen i egna händer för att beivra brottsligheten. Redan i dag förekommer olika former av s.k. medborgargarden på skilda håll i landet, och när det gäller denna företeelse kan man vänta sig en ökning om inte medborgarna kan känna sig trygga med den poliskår som finns. Nedrustningen av den svenska polisen har i många fall lett till att polishus har stått obemannade under vissa tider av dygnet. Och tomma polishus inger naturligtvis inte medborgarna någon starkare känsla av trygghet. Inbrottet hos Lidingöpolisen förra veckan förtjänar att uppmärksammas i detta sammanhang. I en artikel i Lidingö-Posten klassificerar Lidingö kommuns fullmäktigeordförande Allan Ekström inbrottet som ett nederlag för rättssamhället. Allan Ekström ställer följande fråga: ''Har den poliskår, som ej förmått att skydda sin egen polisstation nattetid från angrepp utifrån, tillgång till tillräckliga resurser för att fullgöra sin primära uppgift, nämligen att upprätthålla lag och ordning på Fru talman! Den dag det bildas medborgargarden för att skydda våra polisstationer är kanske inte långt borta. Samtidigt har man sagt att det, även om antagningen skulle hållas på den nivån varje år framöver, kommer att dröja ända till 1996/97 innan den nuvarande bristen på poliser förbyts i ett överskott. Regeringens behandling av detta äskande är emellertid mycket egendomligt I budgetpropositionen konstaterar civilministern först att personalsituationen inom polisen fortfarande är ''bekymmersam''. Därefter skriver han följande: ''Av avgörande betydelse för att förbättra personalsituationen har emellertid varit de senaste årens satsningar på intagningen av polisaspiranter till polishögskolan. Dessa satsningar börjar nu ge effekt i form av färdigutbildade poliser. Även om situationen således håller på att förbättras, gäller det att behålla en fortsatt hög antagning till polishögskolan också framdeles, så att utvecklingen inte på nytt vänder i negativ riktning.'' Efter dessa ord föreslås helt överraskande beträffande aspirantantagningen under budgetåret Utskottsmajoriteten ställer sig bakom civilministerns bedömning. Man blir inte litet överraskad. Att socialdemokraterna återigen föreslår en minskning av antalet polisaspiranter kan bara betyda att man från regeringspartiets sida inte är beredd att fullt ut rätta det misstag som man har begått under 1980-talet, och det är obegripligt. Vi moderater menar att 800 nya polisaspiranter bör antas även under det kommande budgetåret. Fler kan för övrigt inte inrymmas i polishögskolans lokaler. För att minska skadeverkningarna av 1980 talets nedskärningar bör dessutom 600 Därigenom skulle polispersonal med administrativa uppgifter kunna frigöras för rent polisiär tjänst. En sådan förstärkning skulle -- till skillnad från en utökad antagning av aspiranter -- ge omedelbar effekt. Ett snabbt beslut i enlighet med detta förslag skulle innebära att vi redan till sommaren kunde få ut fler poliser på gator och torg. Vi skulle då också kunna placera ut de kvarterspoliser som har dragits in men som så väl behövs i människors närhet. Vi moderater kan för övrigt inte begripa varför socialdemokraterna drev i genom de kraftiga nedskärningarna beträffande polisresurserna under 1980-talet. Det skulle vara intressant att höra socialdemokraternas debattrepresentant här i dag ange ett enda vettigt skäl till att de här nedskärningarna ägde rum. Fru talman! Följderna av polisbristen har fått ytterligare uppmärksamhet under den senaste tiden genom att det har visat sig att rikspolisstyrelsen inte har klarat statsmakternas beslut om att den ekonomiska brottsligheten skall prioriteras. Å andra sidan tror jag inte att det finns någon enda människa som på allvar har trott att rikspolisstyrelsen verkligen skulle klara de prioriteringskrav som har ställts. För svensk polis har ju situationen varit helt ohållbar under de senaste åren. Det står fullständigt klart att det är regeringen som bär ansvaret för den uppkomna situationen genom att den har drivit en politik som har lett till en sådan försvagning av polisens resurser att polisen helt enkelt inte har haft en chans att klara prioriteringskraven. Utskottet har varit medvetet om polisens svåra situation, varför man såvitt gäller rikspolisstyrelsesn ansvar bara har påpekat vad som har brustit. Genom att uttala att regeringen skyndsamt måste vidta åtgärder för att det skall gå att komma till rätta med problemet har utskottet understrukit att det är regeringen som har det yttersta ansvaret i sammanhanget. I en förlängning innebär detta -- som de moderata ledamöterna i utskottet har sett saken -- att regeringen måste lägga sig till med en betydligt mer verklighetsnära uppfattning om hur mycket resurser som behövs inom polisen. Utskottsskrivningen bör ge regeringen en fingervisning om att den i fortsättningen måste ta större hänsyn till rikspolisstyrelsens äskanden om exempelvis utbildning av nya polisaspiranter än som har skett inför den här budgetbehandlingen. Texten under rubriken ''Sammanfattning'' på s. 1 i betänkandet är en aning drastiskt formulerad och kan ge ett intryck av att utskottet har velat framställa rikspolisstyrelsen som den stora syndaren i sammanhanget. Jag vill påpeka att i vart fall de moderata ledamöterna i utskottet inte har haft tillgång till denna text före tryckningen av betänkandet. När det gäller riktlinjer för resursanvändningen inom polisväsendet, där bl.a. frågan om prioriteringen av den ekonomiska brottsligheten hör hemma, framgår det av reservation 1 vad som är moderata samlingspartiets uppfattning. I några av årets motioner aktualiseras frågan om resursfördelningen inom polisen. I motionerna 202 och 227 begärs fler poliser till Stockholm och andra storstadsområden. Jag vill i det sammanhanget anföra följande. Riksdagen har godtagit förslagen i propositionen om en förnyelse inom polisen -- proposition 1989/90:155. I denna proposition säger civilministern bl.a. följande: ''I ett längre och mera övergripande perspektiv står det enligt min mening emellertid klart att frågan om fördelningen av polispersonal och andra resurser mellan polismyndigheterna måste underkastas en mera noggrann analys än hittills. I allt väsentligt bygger den nuvarande fördelningen av polistjänster och övriga resurser på de beräkningsgrunder och principer som tillämpades vid förstatligandet av polisväsendet.'' Fru talman! Polisväsendet står nu inför stora förändringar när det gäller resursfrågorna. Det är tänkt att polisen från den 1 juli 1992 skall övergå till en ordning med treåriga budgetramar. I samband med den nya ordningen skall ett nytt planeringssystem tas i bruk inom polisen. Rikspolisstyrelsen har i denna del tagit fram ett förslag till hur planeringen skall gå till. När det gäller fördelningen av medel mellan län har en jämförelse gjorts mellan å ena sidan befolkningstal och anmälda brott samt å andra sidan faktisk förbrukning av polismanslöner, löner till administrativ personal och övriga förvaltningskostnader. Den jämförelse som rikspolisstyrelsen gjort visar att den faktiska fördelningen av resurser stämmer nära överens med befolkningstal och antalet brottsanmälningar. Emellertid finns mycket resurssvaga polismyndigheter och län som under åren missgynnats genom att gamla fördelningsprinciper använts. Den fördelning vi haft har emellertid inte varit resultatet av politiska beslut. Orsaken har bl.a. stått att finna i att det i vissa delar av landet varit svårt att locka ungdomar till polisyrket. Oavsett orsak måste nu denna ojämna fördelning bli föremål för analys och medföra en annorlunda och mer rättvis fördelning än tidigare. Som exempel på resurssvaga områden kan nämnas vissa glesbygdsdistrikt ute i landet. Men samma sak gäller även storstadsområdena, dit exempelvis också Uppsala län måste räknas. Anledningen till att jag här särskilt nämner Uppsala län är att brottsligheten där blivit ett allt större problem. Uppsala-regionen under de senaste åren har medfört att också brottsligheten i nämnda region expanderat kraftigt. Brottsligheten i Stockholm har fått allt fler förgreningar till Uppsala. Med Arlanda flygplats i centrum kan brottsligheten i den här regionen komma att växa sig så stark att den blir ett hot mot hela Mellansverige. Rikspolisstyrelsens egen uppföljning av den faktiska tillgången på poliser i länen och förvaltningsmedlens fördelning visar att Uppsala län är missgynnat i förhållande till andra län. Vissa förbättringar har visserligen skett under de senaste åren, framför allt som en konsekvens av idogt tjat från såväl polisledning som lokala och regionala politiker. Men situationen är fortfarande otillfredsställande. Fru talman! Företrädare för rikspolisstyrelsen har då och då påpekat att vi inte kommer att uppnå verklig balans i resursfördelningen, förrän polisväsendet går in i nyordningen med treårsbudget. Det innebär att den nuvarande situationen kommer att bestå under ytterligare ett år, samtidigt som polisväsendet kommer att arbeta vidare enligt den gamla ordningen med slutet budgetår. Under detta år krävs svar på en lång rad frågor innan den nya ordningen kan börja gälla. Civildepartementet har den 4 mars 1991 beslutat om en översyn av organisationsstrukturen inom polisväsendet. Meningen är att resultatet av detta arbete skall ligga till grund för ett nytt organisationsbeslut som så långt det är möjligt skall genomföras i samband med övergången till ett nytt budgetsystem inom polisen den 1 juli 1992. Det är inte svårt att föreställa sig att svensk polis mot bakgrund av den nuvarande fördelningen av resurser och de förändringar som krävs står inför mycket svåra och i en del fall smärtsamma beslut. Det bör inte få förekomma att de olika länen automatiskt får gå in med det antal poliser de nu har som någon form av grundbemanning i den nya organisationen. I så fall skulle man permanenta en mindre rättvis fördelning, vilket vore förödande för vissa glesbygdsområden, men också för de fyra storstadsområdena, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Det kommer att behövas politisk kraft och politiskt mod att ta beslut som innebär att man måste göra vissa omfördelningar av polisens resurser. Många frågar sig om rikspolisstyrelsen som förvaltningsmyndighet är tillräckligt stark för att klara denna uppgift. Enligt min uppfattning handar det emellertid inte i första hand om en uppgift för rikspolisstyrelsen. Här, liksom när det gäller de prioriteringsfrågor jag tidigare berört i samband med åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, är det regeringen som måste ha det yttersta ansvaret. Regeringen måste på ett helt annat sätt än tidigare medverka i fördelningsarbetet, dvs. med politiska beslut om resursfördelningen, och inte skjuta ifrån sig denna mycket viktiga fråga till tjänstemän på rikspolisstyrelsen. Frågan kommer att bli alltmer viktig, eftersom det i fortsättningen är de enskilda länen som skall lägga fram sina äskanden. Det är därvid angeläget att regeringen på ett kraftfullt sätt medverkar till att det blir balans i den polisiära resursfördelningen. Behovet av vissa omfördelningar av polisens resurser förändrar dock inte det förhållandet att det i första hand erfordras en allmän förstärkning av polisresurserna i form av ökad intagning till polishögskolan. Fru talman! Polisens uppgift i rättssamhället har traditionellt varit att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga, förhindra och klara upp brott. Från moderat sida anser vi att detta skall vara polisens huvuduppgift även i fortsättningen. Som framgår av reservation 2 har vi emellertid ansett att utskottet särskilt bort understryka polisens uppgift att skydda medborgarna mot brott. Vi hävdar att det i ett rättssamhälle måste vara en av statens viktigaste uppgifter att garantera rättssäkerhet och rättstrygghet. Medborgarna skall kunna känna trygghet till liv och egendom. Om inte den personliga säkerheten är tryggad rycks grundvalen undan för hela samhällslivet. Det samhälle som inte kan garantera medborgarna personlig säkerhet kan inte utvecklas. Om polisen skall klara sina uppgifter är det, som jag tidigare sagt, nödvändigt att den har tillräckliga resurser till sitt förfogande. Dessutom måste lagöverträdare drabbas av påföljder som överensstämmer med den allmänna rättskänslan. I det sammanhanget kan jag nämna att vi moderater har framfört förslag om förändringar av påföljdssystemet, som utgår från grundprincipen att straffets främsta ändamål skall vara att avhålla människor från att begå brott. Vid behandlingen av det nu aktuella betänkandet har de moderata utskottsledamöterna anfört reservation och särskilt yttrande på en rad punkter. Det gäller beträffande vålds och sexualbrott mot kvinnor och barn, där vi understrukit vikten av att yrkesutövare inom rättsväsendet besitter och vidmakthåller goda kunskaper. Det gäller också trafikövervakningen, där vi särskilt velat betona angelägenheten av att polisen i allt större utsträckning uppträder synligt. Vi har också förespråkat en förstärkt polisiär övervakning till sjöss. Vidare har vi upprepat vårt tidigare krav på att det nu måste göras en utredning om samhällets totala kostnader för brott mot enskilda medborgare. Kunskap om hur brott drabbar de enskilda människorna, inte minst i ekonomiskt hänseende, är en förutsättning för bl.a. ett effektivt utformat stöd till brottsoffren. Vi har också framställt yrkande om att informationen till brottsoffer skall förbättras. Enligt vår mening bör polisen få ett övergripande ansvar för detta. Ett annat förslag, som vi upprepar från tidigare år, är vårt förslag om seniorpoliser. Det borde vara möjligt att i större utsträckning än för närvarande dra nytt av pensionerade polismäns kapacitet och erfarenheter, inte minst i fråga om att stödja brottsoffer. För att polisen effektivt skall kunna fullgöra sina uppgifter erfordras att man har tillgång till en effektiv radioutrustning. Det innebär ett stort problem för polisens operativa verksamhet att polisens radiotrafik i huvudsak fritt kan avlyssnas. Vi anser därför att åtgärder snarast bör vidtas för att införa en godtagbar ordning i det här avseendet. De tekniska möjligheterna finns redan. När det slutligen gäller frågan om företagsbot kan jag bara upprepa vad vi sagt tidigare, nämligen att lagen om företagsbot inte kan anses uppfylla elementära rättssäkerhetskrav och att den därför bör upphävas. Beträffande vår närmare argumentation på den här punkten vill jag hänvisa till det av mina tidigare anföranden som refererats i riksdagens protokoll 1989/90:31 s. 67--68. Av voteringspraktiska skäl yrkar jag inte bifall till alla moderata reservationer, utan endast till reservationerna 1, 4 och 9.

Fru talman! Polisen har en mycket viktig uppgift i vårt samhälle. Den skall värna om människors liv, hälsa, integritet, trygghet och egendom. För att klara denna viktiga uppgift måste polisen också ha tillgång till erforderliga resurser. Under en lång tid har polisen i vårt land lidit av en kraftig underbemanning -- detta under en tid när brottsligheten samtidigt har ökat kraftigt. Det är ju bara någon vecka sedan vi hade en debatt här i kammaren om ungdomskriminalitet och åtgärder mot denna. Jag, och flera med mig, slog då fast att det är viktigt med en snabb reaktion från samhällets sida när någon har begått brott. För att klara en snabb reaktion måste också polisen ha resurser. Detta gäller såväl på ordningssidan som på kriminalpolissidan. Vi har många exempel på att balanserna har växt sig mycket stora på en del håll i vårt land, och det är defenitivt inte bra. Det gäller att kunna både uppdaga och utreda brotten så snabbt som möjligt för att de senare skall kunna lagföras. Den socialdemokratiska regeringen har under många år försummat rekryteringen till polisen, samtidigt som avgångarna har varit mycket stora. Sammantaget har detta lett till ett stort underskott av poliser i hela vårt land, både i glesbygd och i storstad. Jerry Martinger har här tidigare redovisat i siffror för vad detta har betytt, så jag behöver inte upprepa det. Denna försummelse har fått konsekvenser när det gäller uppklarning av brott, som gör att människor i allmänhet inte känner den trygghet och säkerhet som de har rätt att kräva i ett land som vårt. Under förra året ökades förvisso intagningen till polishögskolan. Detta var bra och ett steg i rätt riktning. Även den förbättrade lönebilden för polisen har verkat i rätt riktning och även minskat antalet avgångar. I år minskas dock återigen intagningen från 800 till 600 aspirantplatser, och detta är högst otillfredsställande. I det här betänkandet har vi från centerns sida fått stöd för några motioner när det gäller bl.a. den ekonomiska brottsligheten. Det är bra att utskottet tagit fasta på våra åsikter. Jag vill i detta sammanhang instämma i det som Jerry Martinger sade. På första sidan i betänkandet står det att bl.a. centern skulle ha fört fram kritik mot rikspolisstyrelsen för dess bristande efterlevnad av statsmakternas intentioner. Det är fel. Vi har inte riktat kritik mot rikspolisstyrelsen, utan vi har kritiserat regeringen som är den som bär ansvaret. Rikspolisstyrelsen har gjort vad den kunnat med de små resurser man har haft till sitt förfogande. Detta är ett viktigt påpekande. Vi har också en rad synpunkter som vi inte har fått gehör för. Därför har vi avgivit ett flertal reservationer som är fogade till detta betänkande. Jag skall beröra några av dem. I reservation 2 tar vi upp det brottsförebyggande arbetet. Civilministern har ju uttalat sig för vikten av en satsning på den preventiva verksamheten. Jag ställer mig bakom dessa uttalanden. Det bör också ske en ökad satsning mot brottsförhindrande åtgärder. Vi från reservanternas sida vill betona polisens betydelsefulla roll att skydda medborgarna mot brott, där polisen har möjlighet att fullfölja denna uppgift. Vi vill därför ha till stånd en översyn av polisens brottsförebyggande arbete. I reservation 4, som jag tycker är mycket viktig i detta sammanhang, tar vi från centerns och moderaternas sida upp antalet polisaspiranter. Under innevarande budgetår har 800 aspiranter antagits till polisen. Detta var en nödvändighet med tanke på den alltför låga rekrytering som tidigare har skett under i princip hela den socialdemokratiska regeringsperioden sedan 1982. Det har, som jag tidigare sade, varit en alltför låg rekrytering och en för stor avgång från polisen under en följd av år. Detta har också lett till den svåra polisbrist som vi haft och alltjämt har i vårt land. Därför var det absolut nödvändigt med en rekrytering av 800 aspiranter under innevarande budgetår. Nu skär regeringen emellertid ned antalet aspiranter igen till 600, och detta kan vi inte acceptera. Det är fortfarande ett bekymmersamt personalläge inom polisväsendet. Därför menar vi att det även under innevarande år måste anställas 800 aspiranter. Vi måste ha klart för oss att det tar tre år innan en polis är färdigutbildad och kan göra självständig tjänst. Bristen kommer därför att bestå under bra många år framöver, även om inte så många polisaspiranter som vi har föreslagit tas in. Man kan därför inte börja minska antalet aspiranter som tas in igen och nedrusta polisen. Detta kan vi inte ställa oss bakom. Centern tilllsammans med moderaterna föreslår därför i reservation 6 att anslaget till rikspolisstyrelsen höjs med 40 milj.kr. för ett utökat antal aspiranter. I reservation 8 tar vi i centern upp behovet av polistjänster ute i glesbygdsdistrikten. Detta är en fråga som väckts av rikspolisstyrelsen och som även statsrådet har uttryckt sympati för. Jerry Martinger tog tidigare upp detta problem i storstäderna. Men just när det gäller glesbygden är det många poliser som har nått en hög lder och som trots detta måste vara ute i yttre tjänst. Det beror naturligtvis på att det inte finns några möjligheter för dem att bli befordrade till högre tjänster, t.ex. på en kriminalavdelning, eller att få andra befattningar i inre tjänst. Den höga medelåldern gör också att många har tagit delpension, vilket man inte har fått några vikarier för. Inte heller har man fått vakansmedel så att distriktet i fråga har kunnat anställa annan personal. Sammantaget gör detta att redan tidigare knappa resurser har blivit ännu knappare. Därför vore det riktigt att placera ut ett antal polistjänster ute i glesbygdsdistrikten för att på så sätt få en föryngring av poliskåren. Jag tror att detta är nödvändigt, och det är också bra för polisverksamheten att man får en annan åldersfördelning än vad som i dag är fallet. I reservation 10 tas anslaget till den lokala polisorganisationen upp. Enligt denna reservation vill centern och moderaterna tillföra ytterligare medel till bl.a. nya administrativa tjänster. Detta är också nödvändigt, inte minst därför att den administrativa personalen kan avlasta polisen vissa uppgifter, så att polisen kan vara mer synlig ute på gatorna, vilket vi önskar. Jag vill i det här sammanhanget även påpeka att det för närvarande finns vissa distrikt som har fått vakansmedel för ej tillsatta polistjänster. Man har för dessa medel kunnat anställa administrativ personal. För de ställen som har fått sådana medel har det varit ett bra tillskott. Medlen har emellertid bara delats ut för ett år i taget, och det har gjort att det har blivit ryckigt för den berörda personalen. Detta missförhållande kan förhoppningsvis rättas till när polisen får en flerårsbudget. I reservation 11 tar centern och folkpartiet upp utrustning till trygghetsskapande åtgärder. Regeringen har avsatt 5 milj.kr. till larm som ett akut skydd för utsatta kvinnor. Jag tycker att det är bra att regeringen har tagit initiativ för att hjälpa de kvinnor som ständigt riskerar att utsättas för våldsbrott. Men vi anser att 5 milj.kr. inte räcker utan vi vill dubbla detta till 10 milj.kr. När det gäller reservation 16 har det skett ett misstag från centerns sida. Enligt betänkandet står vi inte bakom den. Jag vill därför nu i stället yrka bifall till denna reservation i vilken utbildning beträffande vålds och sexualbrott tas upp. Jag vill instämma i vad som sägs i reservationen om att det är viktigt med kontinuerliga utbildningsinsatser för dem som har att handlägga dessa ärenden inom rättsväsendet. I reservation 26 tar de borgerliga partierna upp behovet av information till brottsoffren. Jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg brottsoffren på olika sätt. Brottslingen har blivit uppmärksammad och omhändertagen på olika sätt, men däremot har brottsoffren under lång tid blivit bortglömda, och detta måste man ändra på. Under senare år har förvisso denna information förbättrats. Men vi anser inte att det är tillräckligt. Vi anser att polisen bör få det övergripande ansvaret att informera brottsoffren. När det gäller yrkandet om målsägandens rätt till information om förundersökning, beslut om åtal, tidpunkt för rättegång, osv. skall åklagare eller domstol i och för sig hålla målsäganden informerad om han eller hon begär det. Men dessa regler tillämpas på litet olika sätt ute i landet. Vi menar därför att regeringen bör vidta åtgärder så att denna information sker på ett tillfredsställande sätt i hela landet. När det sedan gäller sjukvårdssekretessen i polisarrest anser vi från centerns sida att uppgiftsskyldigheten för hälso och sjukvårdspersonal vid polisarrest skall vara densamma som vid häkten. Vi vill därför att regeringen snarast återkommer med ett förslag i enlighet med vårt krav. Slutligen vill jag ta upp frågan om företagsbot. De borgerliga partiernas har tidigare velat avskaffa detta. Det har funnits kritik mot denna lagstiftning för att den varit oklar och för att det har funnits alltför öppna formuleringar. Den har också karaktären av en ramlagstiftning. Den uppfyller inte de elementära rättssäkerhetskrav som vi har rätt att kräva i ett rättssamhälle. Vi föreslår därför att den skall avskaffas. Fru talman! Naturligtvis står jag bakom alla de reservationer som centern har fogat till betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 4, 16 och 26.

Fru talman! Vänsterpartiets första reservation i detta betänkande handlar om att en omfördelning av medel inom polisväsendet skall ske från kontot lokala polisorganisationer till kontot rikspolisstyrelsen med 8 milj.kr. Vänsterpartiet reserverade sig i fjol mot beslutet att inrätta en central specialstyrka för bekämpning av terroristdåd. Den specialstyrkan skall inrättas nu under våren, och lönekostnaderna beräknas till 13 milj.kr. i år. Vi säger i vår motion att vi inte anser att Sverige har varit utsatt för terroristdåd och att det därför inte finns anledning att inrätta en sådan specialstyrka. Däremot har vi liksom utskottet uppmärksammat ett verkligt problem med en stor och växande ekonomisk brottslighet som hotar stora samhällsvärden. I tider med knappa resurser tycker vi att det är viktigt att man använder pengarna där de bäst behövs. Vår nästa reservation handlar om att vi anser att utbildningen på polishögskolan så långt som möjligt skall samordnas med annan högskoleutbildning. De samordningssträvanden som civilministern gav uttryck för i propositionen måste preciseras och även genomföras. Det är en början. Utskottsmajoriteten liksom civilministern säger dock att möjligheterna till integrering är begränsade och anger som skäl att utbildningen är så speciell. All utbildning är väl speciell på sitt sätt, och det finns många högskolelinjer som är speciella. I nuläget är det kanske enklast att ha nuvarande ordning. Men vi tycker att det finns så många vinster att göra. Därför kräver vi att målet uttalas och att arbetet påbörjas. Den främsta vinsten är nog att risken för att det utvecklas en isolerad kultur minskar. Men det finns även ekonomiska vinster med möjligheterna att ha lärare som är gemensamma för olika högskolelinjer. Dessutom ökar även möjligheten att föra in nya utbildningsmoment i polisutbildningen som inte finns i dag men som skulle göra polisen bättre rustad för sitt arbete, eftersom polisen också får nya arbetsuppgifter bl.a. Vi har även fogat reservationer till betänkandet om ett ökat medborgarinflytande. Vi anser att brott begångna av poliser skall utredas av en från polisen fristående organisation. Förutsättningarna för ett utökat lokalt inflytande i polisens verksamhet saknas så länge det inte finns möjlighet för någon annan politiskt vald församling, t.ex. kommunfullmäktige, att framföra lokala behov av polisverksamhet eller kräva redovisning av särskilt inträffade händelser. Här skiljer sig polisstyrelsen markant från vad som gäller t.ex. för en skolstyrelse eller en byggnadsnämnd, vars beslut kan ifrågasättas och t.o.m. ändras av en folkvald församling. Om något speciellt har inträffat som diskuteras allmänt, finns det i dag inget politiskt forum där frågan kan tas upp och diskuteras. I kommunerna avfärdas sådana frågor, i exempelvis fullmäktige, med hänvisning till att polisen är statlig. Och här i riksdagen är det svårt att få en reell sakbehandling av samma fråga, eftersom det oftast handlar om lokala polisangelägenheter. Kommunen borde ha ett sådant inflytande över sin egen polis att det vore möjligt att utifrån lokala perspektiv göra vissa prioriteringar, t.ex. beslut angående kvarterspolisverksamheten, särskilda satsningar på trafikövervakning under en viss tid och på en viss plats etc. I strävandena efter att polisen skall ha ett stort förtroende hos allmänheten tycker vi att det är viktigt att allmänheten uppfattar att poliser som begår övergrepp i sitt arbete eller begår andra brott blir rannsakade och dömda. Så länge som nuvarande ordning föreligger, att poliser utreder misstänkta polisbrott, finns risken för misstankar och påståenden om att man inte är tillräckligt opartisk. Vänsterpartiet föreslår därför att polisbrott utreds av ett från polisen helt fristående organ. Fru talman! I två särskilda yttranden tar vänsterpartiet upp frågorna om det brottsförebyggande arbetet och om kvarterspoliser. Bland de grundläggande prioriteringsfrågorna finns nu brottsförebyggande arbete med; det är hoppfullt. Vi tror att de resurser som används för att förebygga brott ger samhället en avsevärt större utdelning än de som används repressivt, dvs. när brottsligheten redan är ett faktum. Redan i dag finns det en stor erfarenhet bland poliser av brottsförebyggande arbete; i skolor och barnstugor, som kvarterspoliser osv. Det finns redan en bred kunskap och erfarenhet att bygga på. Problemet är att både brottsförebyggande arbete och kvarterspolistjänstgöring har låg status. Dessa arbeten måste stödjas genom att man får adekvat fortbildning, att de blir meriterande, att arbetet organiseras och ges en klar struktur. För att ett sådant arbete skall komma i gång på ett bra sätt vore det vettigt att principer om målformulering, verksamhetsprogram och utvärdering utarbetades och genomfördes på samma sätt som man nu förordar när det gäller arbetet inom andra verksamheter ute i kommunerna. Fru talman! Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservationer i det här betänkandet, men yrkar endast bifall till reservation 7, i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Ulla-Britt Åbark tar upp många områden som hon vill prioritera. Det är bra områden. Hon vill ha fler kvarterspoliser. De gör ett bra brottsförebyggande arbete. Poliserna känner folket i kvarteren. Hon vill ha ut poliser för att patrullera på gatorna. Ulla-Britt Åbark vill bekämpa narkotikabrottsligheten, som är en farsot i vårt samhälle. Det behövs fler poliser till det. Det vill vi andra också göra. Likadant är det med den ekonomiska brottsligheten. Det behövs fler poliser. Sedan har vi brottsoffren. Polisen skall kunna åka ut och ta upp anmälningarna när någon fått inbrott i sin båt eller sommarstuga, osv. Men, Ulla-Britt Åbark, det går inte att rita papppoliser och ställa ut dem på gatan. Vi måste ha riktiga poliser att ställa ut på gatan för att klara de olika uppgifterna. De finns ju inte. Detta är det fundamentala som glöms bort i sammanhanget. Jag tycker att underlåtenheten i rekryteringen av tillräckligt många poliser under denna tid är den stora boven i dramat. Om tillräckligt många poliser hade anställts under 80-talet hade inte dagens situation uppstått. Det hade gått att prioritera på det sätt olika uppgifter som vi önskar för att få ett bra, tryggt och säkert samhälle att leva i. Det klarar vi inte med nuvarande bemanning. Det är därför vi vill ha fler poliser. Frågan är om 200 poliser är en magisk gräns. Nej, men det är en nödvändig gräns. Det måste upprepas flera gånger. Det är kanske fler än 200. Det tar ju tre år att utbilda poliserna. Under en lång tid framöver kommer det att vara en svacka när det gäller antalet poliser i vårt land. Därför tycker jag att 800 poliser skall antas under året. Jag förstår inte konsekvensen av diskussionen när Ulla-Britt Åbark säger att vi skall satsa på det och det. Skall vi inte anställa poliser till dessa olika saker också? I dag måste prioriteringar göras till förmån för utryckningsverksamheten. I många distrikt finns det bara en patrull att tillgå under stora delar av dygnet. Var skall de andra poliserna komma ifrån, dvs. de som skall fotpatrullera, kvarterspoliserna osv.? Hur gärna man än vill göra allt detta finns det inte poliser. Vidare har vi frågan om glesbygdsdistrikten. Såvitt jag kan utläsa av propositionen har rikspolisstyrelsen begärt att få placera ut poliser i glesbygdsdistrikten. Jag har inte hört ett ord från Ulla-Britt Åbark om detta i debatten i dag. Det är också en viktig fråga. Varför kan vi inte gå med på att anställa fler poliser? Då skulle vi klara problemet med prioriteringar på olika områden. Då skulle vi få den trygghet vi önskar.

Fru talman! Ulla-Britt Åbark nämnde att polisstyrelsen har en låg status. Det kan bero på att man inte uppfattar uppdraget som tillräckligt meningsfullt och att möjligheterna att påverka styrelsen är små. Vi i vänsterpartiet föreslår därför i vår motion och reservation att samarbetet mellan olika kommunala styrelser och nämnder skall öka. Polischefen skall ha samma ställning i polisstyrelsen som t.ex. socialchefen har i socialnämnden, nämligen som en sakkunnig men inte ordförande i styrelsen. Jag måste ta tillfället i akt att något nämna debatten som förs angående tillräckligt med poliser. Vad är tillräckligt? Det är något som de borgerliga partierna borde kunna precisera på ett litet annorlunda sätt. Lyssnar man på vad Jerry

Fru talman! Under allmänna motionstiden väckte jag en motion som har fått nr 715 och som redovisas i det betänkande vi behandlar nu. I motionen har jag fört fram tankar om att den som blir ertappad med att syssla med brottslig verksamhet skall kunna vara anhållen upp till 24 timmar. Anledningen till dessa tankar är att det inte alls är ovanligt att polisen griper personer som begår brott, tar med dem till polisstationen, får uppgifter om namn och adress och efter ett kort förhör släpper dem igen. Några timmar senare samma kväll eller natt kan det mycket väl hända att man griper samma lagöverträdare igen. Man tar med dem på nytt, och efter en ny omgång med namn och adress samt kort förhör, som kanske inte kan bli ordentligt på grund av personalbrist över helger, släpper man i väg dem igen. Jag tror att unga lagöverträdare får en dålig respekt för rättsväsendet när de kan gå ut och in ungefär som de vill. De vet att det händer inte mer. Jag tror att det skulle vara bra för dessa människor om de fick stanna kvar. Man kanske t.o.m. skall meddela hem så att föräldrarna får komma och hämta dem. Föräldrarna får många gånger inte ens vetskap om att deras barn har varit på väg att stjäla bilar två gånger med några få timmars mellanrum samma natt. Jag tycker att man skall fundera på de här preventiva åtgärderna. Utskottet har ingen förståelse för detta. Man hänvisar till att lagen är sådan att man inte kan hålla någon anhållen så länge. Det argumentet är ganska svagt. Denna kammare är vald av svenska folket för att ändra på de lagar som vi inte tycker är bra. De lagarna kan bli bättre. Fru talman! Jag vet att man inte rår på ett enigt utskott även om dess tankar har varit flummiga, och därför har jag inget yrkande.

Fru talman! Det ligger mycket i vad Wiggo Komstedt säger om att brottslingar släpps ut alldeles för tidigt från polisstationerna. Det beror i många fall på att polisväsendet befinner sig i en kris. Men läget kommer till stor del att rättas till när polisen får tillräckliga resurser. Sedan kan man nog, som Komstedt är inne på, behöva se över en hel del regler vidare. Det finns ett stort behov av att skärpa reglerna beträffande unga brottslingar så att de i högre grad än för närvarande blir föremål för reaktion från samhällets sida. Här måste det bli förändringar. Vi moderater har lagt fram ett allomfattande program för att minska ungdomsbrottsligheten. Däri finns även förslag om en ny påföljd för unga människor. I sin senaste replik till mig anförde Ulla-Britt Åbark som ett skäl för nedrustningen av polisen under 1980-talet att socialdemokraterna hade en svår ekonomisk situation när man tillträdde 1982. Detta skulle vara skälet till att socialdemokraterna drog ner polisutbildningen och på det sättet försämrade rättstryggheten. Samtidigt har Ulla-Britt Åbark berättat om de förstärkningar av polisen som socialdemokraterna varit med om att genomföra under de senaste åren. Det låter på Ulla-Britt Åbark som om vi alla borde känna någon slags tacksamhet över att socialdemokraterna trots allt elände ändå till slut gått med på en ökad intagning av aspiranter till polishögskolan. Jag har emellertid lika svårt att känna tacksamhet mot socialdemokraterna för detta som att känna tacksamhet mot den som slagit sönder fönstren på mitt hus och sedan, när regnet förstört innanmätet, mer eller mindre tvingats att laga några av rutorna. Att socialdemokraterna är med och reparerar de skador som man förorsakat är ju inte mer än rätt. Det är definitivt ingenting som de har anledning att skryta med. Man kan möjligen säga att det är bra att syndaren till slut har vaknat. Det som har hänt är ju att rättssamhället erhållit svåra inre skador på grund av polisnedskärningarna. Allmänhetens förtroende för polisen har minskat. I många fall har ju polisen på grund av sina underdimensionerade resurser inte längre möjlighet att stå till tjänst när människor ringer och ber om hjälp. Det är allvarligt. Det förhållandet att polisen inte har tid att åka till en brottsplats upplevs av den som utsatts för brottet som om han övergivits av rättssamhället.

Fru talman! Jag vet inte om Elisabeth Fleetwood har lyssnat på vår diskussion här i kammaren i dag. Så är det inte längre. Vi har haft uppe frågan om kvarterspolisen, och jag har förklarat att det är de lokala polismyndigheterna som har ansvar för kvarterspolisen. Det ankommer alltså på dem. Vi har talat om dess låga status osv. Jag nöjer mig med det svaret. Jag begär inte att Jerry Martinger skall vara tacksam. Jag är glad om han är förstående för det som vi gör. Det tycker jag nämligen är viktigt. Vi hade en svår ekonomisk situation 1982, och det vet Jerry Martinger. Vi drog inte ner på intagningen för att vi tyckte det var roligt. Vi drog kanske ner på intagningen därför att vi tyckte att även polisen måste vara med och spara på sina resurser. Jerry Martinger säger att en följd av att vi har för få poliser blir svåra inre skador på rättssamhället. Anser Jerry Martinger att man måste ha en polis till varje människa? Är det det som är målet? Eller är målet att man skall upplysa människor om hur viktigt det är att frånhålla sig från brott? Vad är det då som gör att man frånhåller sig från brott? Vad är det som gör att man begår brott? Det är nog där vi skall börja, innan vi börjar tala om de andra frågorna. Vi måste alltså även analysera orsakerna till att brott begås. Jag anser fortfarande att polisen skall vara med och spara in på sina resurser, precis som alla andra i samhället. Men moderaterna är tydligen inte övertygade om detta, utan de skall ha fler poliser oavsett vad det kostar.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 18 Regeringen har lagt fram ett förslag om ny instansordning och organisation för rättskipningen i socialförsäkringsmålen. Vi moderater är naturligtvis nöjda med att kunna konstatera att regeringen har gjort en helomvändning i denna fråga sedan förra året. Regeringens förslag då, att försäkringsrätterna skulle integreras med kammarrätterna, visade sig bl.a. medföra betydande kostnadsökningar. Det nuvarande förslaget kommer att medföra kostnadsminskningar. Landets tre försäkringsrätter avskaffas, och socialförsäkringsmål som överklagas kommer att handläggas av länsrätt. Alla länsrätter blir behöriga att döma i mål som överklagas från allmän försäkringskassa. Yrkesskademålen som överklagas från riksförsäkringsverket skall däremot prövas av länsrätten i Stockholms län. Herr talman! Det ligger även ett stort värde i att dömandet och domstolarna med det nya förslaget kommer att ligga närmare de försäkrade och alla dem som i övrigt berörs av verksamheten. Det är även värt att notera att länsrätten skall vara domför med en yrkesdomare och tre nämndemän vad gäller socialförsäkringsmål. Uppdraget att vara nämndeman i försäkringsrätt kommer också att utsträckas till att gälla länsrätt och kammarrätt. Det är även viktigt att poängtera att ordinarie domare i försäkringsrätterna får förtur till de ordinarie domartjänster som i anslutning till reformen inrättas i länsrätt och kammarrätt. Herr talman! Jag har bara med denna korta bakgrundsbeskrivning av ärendet velat poängtera de positiva effekterna av regeringens omsvängning. Vi trodde på denna lösning redan förra året, och vi är nöjda med att den nu kan bli genomförd. Herr talman! Vi tycker emellertid inte att regeringen har varit konsekvent när det gäller reservation 2, som är gemensam för folkpartiet, centern och moderaterna och som behandlar frågan om sista instans. Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen skall upphäva sitt tidigare beslut att första instans i socialförsäkringsmål skulle vara kammarrätt. Det innebär ju att socialförsäkringsmålen inordnas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Men det föreligger ett väsentligt undantag. Man föreslår att högsta instans i dessa ärenden nu liksom tidigare skall vara försäkringsöverdomstolen. Det är synd att man inte fullföljer principen fullt ut. Förslaget innebär fortfarande att högsta instans inte -- som rimligt vore -- skall vara regeringsrätten, utan man föredrar av något icke redovisat skäl att behålla försäkringsöverdomstolen, som ju är en specialdomstol. Vi delar här centermotionärernas uppfattning att det är angeläget att prövningen av socialförsäkringsmål utformas efter de principer som i dag gäller för andra förvaltningsmål. Under en övergångstid och med förhoppning att målbalansen kan förbättras bör dock försäkringsöverdomstolen kunna behållas. Men det är en viktig principfråga att riksdagen nu uttalar att rättskipningen i fråga om socialförsäkringsmål i sin helhet skall överföras till de allmänna förvaltningsdomstolarna. Detta kommer att innebära att högsta instans för ärendegruppen kommer att vara regeringsrätten. Det är av den anledningen, herr talman, som vi reserverat oss till förmån för motion Ju21. Jag yrkar också bifall till reservation 2 mom. 4, som gäller frågan om sista instans.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 18 och avslag på de två reservationerna. Dömandet i socialförsäkringsmål har tyvärr under flera år vållat en del bekymmer och problem. Målbalanserna har varit för stora, och människor som har varit beroende av domslut i domstolarna för sin utkomst och för sina försäkringsförmåner har fått vänta alltför länge. Det är bakgrunden till det beslut som riksdagen fattade i fjol på förslag av regeringen, nämligen att integrera försäkringsrätterna i kammarrätterna. I anslutning till den debatten fördes också en diskussion om instansordningen i dessa frågor. I propositionen och även i betänkandet nämndes möjligheten att i ett något längre perspektiv skjuta in länsrätterna som första instans i socialförsäkringsmålen. Med anledning av de argument som tidigare har framförts under debatten om en helomvändning och om att det är bra att regeringen gör som oppositionen vill, eller i varje fall folkpartiet och ytterligare några partier anser att regeringen skulle ha gjort redan i fjol, vill jag gärna, herr talman, säga att huvudyrkandet i fjol mot integreringen i kammarrätterna var att denna fråga ytterligare skulle utredas i domstolsutredningen. Därför borde det glädja dessa partier att detta inte blev riksdagens beslut. I stället kan man redan från den första juli i år få in länsrätterna som första instans i dessa mål. Det tycker jag är alldeles utomordentligt bra. Därmed kommer dömandet närmare människorna, och det blir förhoppningsvis en snabbare, effektivare och billigare handläggning än om man hade fullföljt tanken på kammarrätterna som första instans i dessa mål. En annan fråga gäller delning av länsrätterna i Stockholm och de regionalpolitiska motiv som har framförts i debatten. Anders Svärd uttryckte saken så att försäkringsrätten i Mellanssverige, den som nu finns i Haninge, skulle läggas in i länsrätten i Stockholm. Det är angeläget att från början understryka att reformen i sig är utomordentligt bra ur regionalpolitisk synpunkt. Dömandet i tre försäkringsrätter delas nu ut över landets 24 länsrätter. Det är en väsentlig regionalpolitisk insats som jag tycker bör uppmärksammas i den här debatten. I frågan om en delning av länsrätten i Stockholm kan man naturligtvis framföra olika synpunkter, dels domstolseffektiva, dels regionalpolitiska. I motionerna och i reservationen upptas de regionalpolitiska aspekterna. Jag har utomordentligt stor respekt för den synen i dessa frågor. Självklart är de regionalpolitiska aspekterna mycket viktiga. Samtidigt konstaterar jag att utskottsmajoriteten anför att det ur domstols och effektivitetssynpunkt är mest riktigt att integrera dessa försäkringsmål i länsrätten i sin helhet och inte diskutera en delning av länsrätten. Den inställningen baserar sig på vad som är bra ur domstolssynpunkt, ur effektivitetssynpunkt och annat. Både i propositionen och i justitieutskottets betänkande konstateras dock att de regionalpolitiska frågorna måste tas på stort allvar. Utskottet inskärper också i ett uttalande behovet av de konkreta överväganden som nu sker i regeringskansliet om en ersättningslokalisering till Haninge kommun. Det är viktigt att sådana kommer till stånd. I den andra reservationen tas frågan om försäkringsöverdomstolen upp till behandling. Jag tycker att skillnaderna i sak egentligen inte är så stora. Problemdefinitionen är ganska likartad hos reservanterna och utskottsmajoriteten.

Det finns anledning att överväga dessa frågor ytterligare. Det inser tydligen också reservanterna, eftersom man i reservationen starkt pläderar för att försäkringsöverdomstolen måste få finnas kvar ytterligare en tid. Jag anser därför att skillnaderna beträffande försäkringsöverdomstolen inte är särskilt stora mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi har förmodligen en ganska gemensam syn på detta. Det är kanske mer en vilja att lämna en pekpinne till regeringen om hur man skall hantera denna fråga. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! Jag ser, Göran Magnusson, inget fel i att det blir 24 länsrätter. Det är det som är bra. Det andra problemet som jag tog upp var att man flyttar verksamhet från Haninge in till Stockholm. Göran Magnusson säger att effektivitetsskäl fått väga över, trots att Göran Magnusson har stor respekt för de regionalpolitiska frågorna och sätter sin lit till regeringens överväganden. Det har jag redan kommenterat, och jag tror att man kan anföra samma skäl som i detta fall mot alla andra utlokaliseringar till Haninge. Låt mig bara kommentera frågan om effektivitet. Det är ju så, att länsrätten i Stockholm i samband med integreringen beräknas få ytterligare 30 tjänster, vilket motsvarar en medelstor länsrätt i landsorten. Om man i stället delar länsrätten i 110 tjänster vardera. De båda skulle ändå var för sig bli klart större än t.ex. de båda länsrätterna i Göteborg och Malmö och mycket större än den genomsnittliga länsrätten. De båda länsrätterna i Stockholms län skulle alltså bli Sveriges två största och borde därför, enligt min uppfattning, få tillräcklig storlek för att uppnå mycket god effektivitet, vilket Göran Magnusson efterlyser. Att påstå motsatsen, dvs. att dessa skulle bli för små, är detsamma som att påstå att Sverige i övrigt endast har ineffektiva länsrätter.

Herr talman! En tanke bakom statskontorets översyn beträffande Svea hovrätt är att det kan vara så att hovrätten är för stor -- det är en av de frågor som skall belysas. Poängen i mitt resonemang är att det i det läget är olämpligt att aktivt verka för att åstadkomma en lika stor domstol till när det inte är nödvändigt. Göran Magnusson vänder så att säga på resonemanget och påstår indirekt att domstolar med 110 anställda är för små och inte kan vara lika effektiva som domstolar som har 250 anställda. Jag upprepar att detta enligt Göran Magnussons uppfattning skulle innebära att alla andra länsrätter skulle vara för små och inte kunna fungera effektivt. Jag tror att detta resonemang är klart felaktigt -- ett ganska vanligt socialdemokratiskt sådant, och jag har inga förhoppningar om att kunna omvända Göran Magnusson nu. Jag har ändå tyckt att det är viktigt att få detta sagt.
Herr talman! Jag konstaterar att Göran Magnusson tycks dela vår uppfattning att det är en märklig ordning att man i sista instans skall ha en specialdomstol och i första och andra instans vanliga förvaltningsdomstolar. Jag är övertygad om att utvecklingen går dithän att det blir rena förvaltningsdomstolar. Det steget har emellertid denna gång varit för långt att ta.
Herr talman! Till Lars Sundin vill jag säga att det viktiga steget nu är att vi får möjligheter att öka effektiviteten i försäkringsmål genom länsrätten som första instans. Det steg som Lars Sundin i fjol talade så varmt för var att frågan ytterligare skulle utredas av domstolsutredningen. Eftersom jag är ledamot i domstolsutredningen kan jag konstatera att om utredningen hade fått det uppdraget hade det inte förelegat ett förslag om länsrätten som första instans vid den här tidpunkten i riksdagens kammare. Det är jag helt övertygad om. När det gäller domstolar är jag övertygad om att storleken har betydelse ur effektivitetssynpunkt. Men det handlar inte bara om storleken. Det handlar om hur verksamheten som sådan är organiserad. Anders Svärd är liksom jag politiker och drar väl litet hårda slutsatser av vad som sägs här. Jag har inte hävdat att en domstol, en länsrätt, med ca 110 anställda skulle vara ineffektiv. Den kan naturligtvis fungera utomordentligt bra. Däremot vänder jag mig emot att man a priori säger att stora domstolar skall delas. Jag vänder mig också emot tanken på att man när det gäller socialförsäkringsmålen skall sätta i gång en stor omorganisationsprocess just i det område i landet som har de flesta målen, där syftet med förändringen är att öka effektiviteten. Jag är säker på att även om man i ett längre perspektiv kanske inte gör effektivitetsförluster, gör man det i alla fall inledningsvis. De människor som är beroende av domstolarnas beslut för sin utkomst och sina sociala förmåner skall inte behöva vänta ytterligare på att få sina beslut eller domar avkunnas. Genom detta förslag får vi möjlighet till effektivitet. Det uppnår vi bäst genom att integrera detta i Stockholms länsrätt såsom den är organiserad för närvarande. Regionalpolitiken i Stockholm får klaras genom de uttalanden som finns i propositionen och utskottsbetänkandet.

Herr talman! Som jag sade i flera av mina tidigare inlägg har jag personligen, och naturligtvis också utskottet som sådant, mycket stor respekt för de regionalpolitiska problem som kan finnas inte bara i Storstockholmsområdet utan runt om i landet. Den här förändringen av instansordningen när det gäller socialförsäkringsdömandet innebär i sig att det sker en decentralisering av arbetsuppgifter ut över hela landet. När det gäller frågan om delning av länsrätten i Stockholm har vi naturligtvis tömt ut en del av argumenten redan tidigare. Vi har diskuterat stora och små domstolar bl.a. ur effektivitetssynpunkt. Till den debatten vill jag tillfoga att Stockholms tingsrätt, som har ungefär 600 anställda, har genomlysts av statskontoret. Man har inte förordat en delning. Det här argumentet har i och för sig inte så mycket att göra med regionalpolitiken. Man måste naturligtvis föra en politik som innebär att man faktiskt bestämmer sig för att fördela exempelvis statlig verksamhet ut över landet. Bostadsverkets lokalisering till Karlskrona är ett exempel på ett sådant beslutsfattande. När det gäller dömandet i socialförsäkringsmålen är utskottets majoritet övertygad om att det skulle innebära effektivitetsförluster, inte beroende på storlekarna i sig utan på själva omorganisationen i förhållande till angelägenheten av att få effektivitet och fart på dömandet i socialförsäkringsmålen. När det sedan gäller Lennart Anderssons frågor till mig som utskottets talesman får jag hänvisa till vad som står i utskottsbetänkandet när det gäller ersättningslokalisering till Haninge för den sysselsättningsförlust som man naturligtvis gör i och med att den här förändringen sker. Det pågår alltså i regeringskansliet konkreta överväganden kring en annan lokalisering. Lennart Andersson talade om att det skulle ske i någon framtid. Jag har den uppfattningen att det är en sak som ligger betydligt närmare i tiden än vad man får ett intryck av när Lennart Andersson talar om framtiden. Däremot kan jag inte uttala mig om vilken myndighet det är eller om den exakta storleken på myndigheten. I det avseendet vill jag hänvisa till utskottets mycket skarpa uttalande om vikten av att den här lokaliseringen faktiskt kommer till stånd.
Herr talman! Göran Magnusson upprepar att det innebär en decentralisering av verksamheten att flytta ut den till 24 länsrätter över landet. Så långt är det riktigt. Vi som representerar Stockholms län har inte på något sätt motsatt oss denna mycket övergripande decentralisering. Vi talar om Det är den mest befolkningsrika regionen i hela landet. Ingen annan region kan uppvisa motsvarande befolkningsunderlag. Det är och har varit vår uppfattning att det är motiverat att här ha två länsrätter. Stockholms län är vana vid att vi nu försöker omlokalisera institutioner från centrala Stockholm till grannkommunerna. Det är en tendens i utvecklingen i den här regionen som accepteras av allt fler människor. Mot den bakgrunden anser vi att det inte är absolut nödvändigt att lokalisera stora myndigheter till Stockholms innerstad. Det går mycket väl att göra andra lokaliseringar i den här regionen och ändå på ett mycket förtjänstfullt sätt tillgodose intressena hos regionens invånare. Jag tar till sist fasta på det uttalande som Göran Magnusson nu på nytt gjorde om en annan myndighet till Haninge. Jag tolkar det uttalandet på det sättet att justitieutskottet kommer att tillstyrka en sådan lokalisering av en annan myndighet till